Herr talman! Bo Lundgren använde en del av sitt anförande till att angripa den socialdemokratiska politiken under åren 1982--1991. Det är honom obetaget att göra det, och det är väl rätt naturligt att han ''glömde bort'' väsentliga delar av det som hände under den tiden. Han ''glömde bort'' att vi i den svenska ekonomin mellan 1982 och 1990 hade en tillväxt på i genomsnitt 2 %. Han ''glömde bort'' att det under den tiden skapades 300 000 nya jobb. Han ''glömde bort'' att reallönerna steg kraftigt, till skillnad från perioden dessförinnan, då de sjönk. Han ''glömde bort'' att arbetslösheten sjönk från 3 1/2 % till ungefär 2 %. Han ''glömde bort'' att vi under samma tid fick ned budgetunderskottet från 90 Sedan ägnade Bo Lundgren också en stor del av sitt anförande åt att sjunga tillväxtens lov. Vi är nog många som är villiga att stämma in i den kören. Det är bara det, Bo Lundgren, att regeringens politik leder åt precis motsatt håll. Era skattesänkningsförslag är inte finansierade, Bo Lundgren. Om de är det -- tala då om hur ni tänker finansiera dem! Om ni inte finansierar dem leder det till budgetunderskott, till högre ränta och i förlängningen till arbetslöshet, det som Bo Lundgren säger att han inte vill ha. Dessutom förstärker ni de tendenserna kraftigt genom att ge er på boendet och boendekostnaderna, så att antalet bostäder som kommer att produceras nästa år halveras. Antalet minskar från 40 000 till 20 000. Och bostadsbyggandet är en motor i den svenska ekonomin. Det är mycket allvarligt att ni försummar den motorn. Konsumtionen för vanligt folk kommer att sjunka, och kommunerna kommer att klämmas åt och få svårigheter att utvecklas. I så fall måste ni nog anklaga och rannsaka er själva. Slutligen återkom Bo Lundgren till sitt gamla tema. Sverige har en internationellt sett hög kapitalskatt, sade han. Det är en sanning med mycket stor modifikation. Det är en ungefär lika slarvig analys av de internationella förhållandena som den ni har gjort i er proposition. Vissa kapitalskatter är internationellt sett höga -- det är riktigt, Bo Lundgren. Men ser man på hela kapitalskattenivån kan man inte säga att vi ligger rekordhögt, i varje fall inte om man väger in företagsbeskattningen, där Sverige ligger mycket väl till internationellt sett. Vi kommer att få se resultatet av det i form av ökade investeringar i Sverige.

Herr talman! Nu återkommer Bo Lundgren med det oförsiktiga talet om det höga skattetrycket i Sverige internationellt sett och att kapitalbeskattningen är så hög. Det finns analyser, säger Bo Lundgren, som visar detta. Varför hemlighåller han dessa analyser? Varför finns de inte med i propositionen, som över huvud taget kännetecknas av ett slarv och hafs som vi i skatteutskottet inte har upplevt på länge. Vad gäller kapitalbeskattningen och dess storlek måste man också se till hur företagsbeskattningen är utformad i Sverige. Vi har en internationellt sett mycket gynnsam företagsbeskattning i landet. Det är något som verifieras av många företagsledare. Volvo säger att det på nytt är ett gynnsamt skatteklimat i Sverige för investeringar och utveckling. Slutligen påstår Bo Lundgren att vi socialdemokrater vill ha en högre skatt. Vi har inte i den här debatten föreslagit ett högre skattetryck. Bo Lundgren frågar också om ett högre skattetryck leder till tillväxt. Det gör det kanske inte, men den sänkning av skattetrycket som ni föreslår leder definitivt inte till någon tillväxt. Vi kan bara ta del av situationen i USA där man under den senaste tioårsperioden konsekvent har gått in för att ge högavlönade och kapitalägare skattefavörer. Inte har tillväxten ökat där. Jag föreslår att Bo Lundgren studerar vad en av de mer framträdande USA-ekonomerna, nämligen Paul Krugman, skriver. Han har mycket tydligt visat att den politiken inte ger någon tillväxt. Det är fel väg att gå. Inte heller det borgerliga förslaget, om det genomförs, kommer att ge någon tillväxt. Dessutom är det djupt orättvist att gynna kapitalägare och höginkomsttagare med en sänkning av förmögenhetsskatten samt arvs och gåvoskatten. Samtidigt försämrar man möjligheterna för ''vanliga'' människor att försörja sig. Det blir ett kallt och hårt samhälle som den borgerliga regeringen skapar genom bl.a. sin skattepolitik. Klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar. Tro mig, Bo Lundgren! Ett sådant samhälle är inte trevligt att leva i för någon, inte ens för dem som gynnas av det. Låt mig ännu en gång fråga Bo Lundgren: Hur tänker ni finansiera ert skatteförslag? Ingen har ännu sett något förslag till finansiering, och ingen tror på vad ni säger i den delen. Marknaden gör det inte, därför att den vet att motsättningarna i den borgerliga regeringen är så stora att det blir svårigheter att genomföra besparingsförslagen. Det är motsättningar i försvarspolitiken, i frågan om presstödet, beträffande sjukförsäkringen osv. Tala om hur ni skall klara av besparingarna i det klimatet!

Herr talman! Statsrådet Lundgren sade att jag tillhör skattehöjarpartierna. Det gör jag inte. I dag har vi en skattekvot på ungefär 55 %. Vänsterpartiets målsättning i budgetarbetet är att Sverige bör ha kvar denna skattekvot under 1992. Det betyder således ingen skattehöjning. Även jag uppehöll mig länge i mitt anförande över behovet av tillväxt. Det är helt riktigt att det behövs en tillväxt. Statsrådet Bo Lundgren tog ett exempel. Jag har också ett exempel. Om vi antar att BNP ökar med 2 % per år, vilket är ett rimligt antagande, kan vi sänka skattetrycket med 10 procentenheter fram till sekelskiftet. Det är utmärkt. Det förutsätter att utgifterna ligger still. Men det är en sak. Statsrådet Bo Lundgren liknade mig vid en löpare som startar på samma utgångspunkt som andra, nämligen med behovet av tillväxt. Han säger att jag sedan bryter loppet. Ja, det gör jag. Jag vill inte följa med i det spår som Bo Lundgren drar upp med ofinansierade skattesänkningar. Det loppet bryter jag givetvis. Jag vill råda statsrådet att i det här loppet inte bete sig som om han är ute på ett slags orientering där man kan strunta i vilken ordning man tar kontrollerna. I så fall går det snett i idrottsutövandet. Man kan inte ta skattesänkningen först och sedan låta det gå som det går med finansieringen efter hand. Då irrar man runt i den här banan, och det blir inget gott resultat. Nu säger statsrådet att han skall finansiera. Jag tror honom på hans ord. Men frågan är hur, det är det som är problemet. I går hörde vi ett annat statsråd, fru Wibble, säga att 666 kr. i månaden skall man finansiera det för ett hushåll med två barn och man och fru. Det är ganska mycket. Finansieringsformerna, t.ex. karensdagarna, ger upphov till fördelningsproblem. Vi får fördelningsspänningar. Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi nu inflationen något så när under kontroll. Om vi har en dålig fördelningspolitik brister alla lojaliteter, och vi kommer att få en våldsam huggsexa år 1993. Då går det som jag sade i mitt tidigare anförande åt pipan med inflationsbekämpningen. Den brasa som man bereder kan bli mycket farlig. Det kan bli en präriebrand vad gäller inflationen. Vi får då ingen kontroll över budgetunderskotten, vi får räntechocker och inflation. Då är man rent av tillbaka i det gamla stagflationssyndromet. Det vore anmärkningsvärt att återvända dit. De flesta länder har tagit sig därifrån. Regeringen borde visa näringslivet att det finns fasta spelregler. Det skall inte bli några stimulanser via skattesänkningar. Den nuvarande moderata partiledaren citerade produktivitetsdelegationen och sade att den är ett stöd för moderat politik. Men vad sade Klas Eklund? Jo, han sade att inte strävar näringslivet efter produktivitet. Det strävar efter lönsamhet, en asfalterad väg framåt. Det skall inte statsrådet bereda med ofinansierade skattesänkningar, inte heller med finansierade.

Herr talman! Jo, jag inser vad som behöver göras, och jag har också redovisat alternativ till vad som måste göras. En av de saker som måste göras, är att inte göra någonting -- i den meningen att vi skall ge fasta spelregler för löntagare och arbetsgivare. Det vore oerhört väsentligt, för då skulle man veta att det nu inte återstår något annat än att satsa på produktivitetshöjande åtgärder ute i företagen, på verkstadsgolven. Det blir ingen kavalleripatrull från regering och riksdag som kommer att höja produktiviteten. Det kan inte politiker göra. Det kan bara företagen göra. Det krävs då att man förnyar i arbetslivet och skapar nya arbetsorgnisationer. Vi politiker kan inte skapa ökad produktivitet. Det skall folket i företagen göra. Men man skall inte heller trolla och påstå att man genom skattesänkningar kan göra detta. Då skapar man förväntningar ute i näringslivet på att politikerna väl ordnar saken som vanligt. Fasta spelregler är oerhört viktigt. Jag håller med statsrådet om att det är utmärkt med avregleringar och att man skall minska på monopol och kartellbildningar. Men varför lade ni t.ex. ned konkursutredningen? Vi vet att man i dag arbetar med konkurser som en medveten metod för att förstöra marknaden. Regeringen lade ned konkursutredningen, som hade kunnat vara verksam. Ni har föranstaltat och indikerat att ni tänker mjuka upp de förslag som lades från den utredning som skulle stärka konkurrensen, konkurrensutredningen. Det finns mycket att göra i det sammanhanget. Men när man stimulerar dessa krafter måste man hela tiden utgå ifrån fördelningsaspekten för att hålla inflationen under kontroll. Den punkten missar ni på regeringssidan. T.o.m. vissa krafter inom SAF inser att det är på det här sättet. I SAF-tidningen skriver man om att karensdagarna gjorde danskarna sjukare. Inom SAF finns t.o.m. människor som inser detta. En annan rubrik i SAF-tidningen är: ''Nu måste företagen städas uppifrån''. Ja, företagen måste städas uppifrån. Det gjorde man i Saab Automobil, och då höjde man produktiviteten. Man slutade vara en kravindustri och jobbade i och på verkstadsgolvet. Kan Bo Lundgren säga ett definitivt nej till Svenska arbetsgivareföreningen och tala om att det inte blir någon intern devalvering eller sänkta arbetsgivaravgiften med fyra fem procentenheter? Kan Bo Lundgren lova det? Det vore oerhört välgörande när det gäller att visa att det nu råder fasta spelregler.

Herr talman! Alla är vi medvetna om att vi måste ta ut skatt för att finansiera den gemensamma sektorn som utför en rad uppgifter som ingen av oss är beredd att avstå ifrån. Vi vet samtidigt att all beskattning innebär ingrepp i ekonomins funktionssätt. Det finns skatter/avgifter som medvetet utformas för att styra i en bestämd riktning. Energiskatterna skall, utöver att vara en inkomstkälla för staten, främja effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Denna styrning kan innebära vissa kostnadsökningar i dag, men bättre miljö och ekonomi på litet sikt. Det finns också skatter som mycket markant verkar direkt hämmande på en positiv ekonomisk utveckling. I skatteutskottets betänkande om ''Skattepolitik för tillväxt'' finns ett flertal förslag som reducerar eller avskaffar skatter som har stor negativ effekt på den ekonomiska utvecklingen. Jag skall redovisa ett par exempel. Skogsvårdsavgiften kom en gång till för att finansiera bidrag till en förbättrad skogsvård. Den var då sannolikt ett användbart medel för att främja skogsbruket i stora delar av Sverige. Efter hand har återföringen av skogsvårdsavgiften till näringen blivit alltmer marginell och i södra Sverige utan praktisk effekt. Skogsvårdsavgiften har därmed övergått till en ren straffbeskattning av Sveriges viktigaste naturtillgång och i särklass viktigaste exportvara. Skogsvårdsavgiften höjer kostnaden för 40 % av Sveriges nettoexport och alla förstår vilken negativ effekt detta har i nuvarande konjunkturläge. Skogsvårdsavgiften är både orättvis och produktionshämmande och måste därför avskaffas vilket också sker i två steg. Detta innebär bifall till ett mycket gammalt centerkrav. De flesta småföretagare har inga större förmögenheter, utan kämpar intensivt för att uppnå rimlig lönsamhet och undvika alltför stor skuldbelastning. Med denna utgångspunkt kan det synas märkligt att lägga så stor vikt vid att avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen. För småföretagarna är det av största vikt att ha rimlig tillgång på eget kapital. Det ger stabilitet och möjlighet till utveckling och anpassning. Det är sannolikt så att inget kapital är mer nyttigt i produktionen än det som finns i producerande småföretag. Att då ''brandskatta'' detta -- med en förmögenhetsskatt som inte är avdragbar och därför kräver flerdubbelt uttag ur företaget för att kunna betalas -- är en mycket dålig affär för staten och inte i svenska folkets intresse. Även denna åtgärd är ett gammalt centerkrav som jag med tillfredsställelse i dag ser genomfört. Den allmänna sänkningen av förmögenhetsskatten, gåvo och arvsskatten är också åtgärder som syftar till att få mer arbetande kapital kvar i Sverige och öka möjligheterna för fysiska personer att på rimliga villkor överlåta företag till nästa generation. Vad detta betyder i ökad sysselsättning och effektivare produktion är självklart inte lätt att bestämt förutse, men att effekterna blir positiva är uppenbart. Samtidigt är det också uppenbart att de som är rika har de största fördelarna av dessa åtgärder. Utnyttjas dessa fördelar rätt så kommer dock alla att ha fördel av detta genom ökad sysselsättning och en ökad och effektivare produktion. En åtgärd som skapat en betydande debatt är sänkningen av kapitalbeskattningen från 30 % till 25 % den 1 januari 1993. Många av oss har ännu inte vant oss vid den helt fria kapitalmarknaden och vad detta innebär i ökad rörlighet av kapitalet. Av de tre traditionella produktionsfaktorerna, naturtillgångar, arbete och kapital så är kapitalet det mest rörliga. Arbetskraft har kulturella bindningar, beroende av bostäder och infrastruktur. Det finns betydande trösklar för arbetskraftens rörlighet, och det finns många skäl för att inte medvetet sänka dessa. Naturtillgångarna kan i princip inte flyttas utan i samband med exploateringen och den flyttningen innebär ökade kostnader. Kapital kan däremot röra sig med ljusets hastighet via avancerade elektroniska system. Makten över kapitalet är starkt koncentrerad, och ett litet land är mera en sprattelgubbe, där någon annan drar i snöret, än den som mot gällande lönsamhetsbegrepp kan styra kapitalströmmarna. Det kan sägas och tyckas mycket om både denna totala rörlighet av kapitalet och maktkoncentrationen över kapitalet, men har vi ansvar för framtiden så måste vi se till att Sverige blir ett bra land för arbetande kapital. Sparandet i Sverige måste öka för att vi skall få balans i Sveriges utrikesaffärer. Den sänkta kapitalbeskattningen främjar sparande och minskar lönsamheten i att låna. Detta stämmer väl med centerns idéer, men samtidigt innebär det stora belastningar för många vanliga människor med begränsade resurser som tvingas att lånefinansiera t.ex. sin bostad. Dessa problem måste noga beaktas, och en rättvis fördelningspolitik är viktig inte bara ur rättvisesynpunkt, utan också för att klara en låg inflation och en viss reallöneutveckling trots låga lönelyft. Det är viktigt att i den samlade skattepolitiken ta hänsyn till alla dessa viktiga funktioner. Jag skulle också besvara en fråga. Lars Hedfors saknade angreppen från vänster från centern. Jag vill bara uppmana Lars Hedfors att också fundera över att han nu spelar liksom på en annan planhalva än före valet, och det kräver en helt annorlunda prestation från centerns sida för att lyckas med dessa vänsterangrepp. Lars Hedfors har kanske inte helt tänkt bort detta, men det är den nya situationen som ändå gör det betydligt svårare. Det är självklart att centern har precis samma ståndpunkter nu som före valet. Det vore oss fjärran att driva två sorters politik. Men det är också lika uppenbart att man i ett regeringssamarbete måste både ge och ta. Sedan vi har drivit vår fråga måste vi också vara beredda på att ge och stå för regeringens politik. Det innebär att vi inte lika tydligt, inte lika entydigt, i varje läge kan redovisa våra ståndpunkter. Men de finns där, och vi gör vad vi kan för att påverka politiken i den riktningen. Det kan Lars Hedfors lita på.
Herr talman! Jag blir något konfunderad över Ivar Franzéns senaste inlägg i debatten. Han säger att centern har precis samma ståndpunkt nu som före valet. Men trots detta röstar centern uppenbarligen tvärtemot ståndpunkten som man hade före valet. Det man tycker och de principer man har ställt upp på före valet är alltså inte viktiga för centern längre. Nu är det viktigare att gå in i den moderata skattefållan. Jag måste säga att det bör vara ganska genant för Ivar Franzén och centern att på det viset frångå heliga principer. Jag har inte hört ett ljud från Ivar Franzén när det gäller vårt förslag om brytpunkten, som han själv -- jag såg och hörde det i Sveriges Television -- tyckte var ett bra förslag men som han ändå röstar emot här i riksdagen. Folkpartisterna brukar anklagas för att vara kluvna, och jag undrar vad centerpartisterna är. Det verkar vara rena schizofrenin, för att klippa till rejält. Sedan talar sig Ivar Franzén också varm för ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Men på vilket sätt leder den proposition som vi behandlar i dag till ökad tillväxt? Det är faktiskt precis tvärtom -- det visar konjunkturinstitutets senaste rapport. Seriösa, vetenskapliga undersökningar visar också att den här typen av skattesänkningar, av förmögenhetsskatten, arvs och gåvoskatten samt kapitalinkomstbeskattningen, inte leder till någon tillväxt. Detta faktum att man ger några få välbärgade människor skattesänkningar, på vilket sätt leder det till tillväxt? Det som möjligen kan leda till tillväxt är en beskattning som är så pass förmånlig för företagandet att folk finner det intressant att investera. Det är precis det vi har i
Herr talman! Jag ägnade större delen av mitt anförande åt att visa på hur vi har fått igenom en rad principiellt viktiga centerkrav. Jag tyckte att det var det bästa svaret på Lars Hedfors upprepade anklagelser för att vi ger upp. Det är inte så. Man måste både ge och ta. Och lika väl som moderaterna har fått svälja en hel del som de inte helhjärtat applåderar måste givetvis också centern göra detta. Jag ser inte någon kluvenhet i detta, utan det är sakpolitik. Vi har fått med mycket av det som vi anser är viktigt. Jag har också försökt förklara hur vi ser på dessa skattesänkningar, som av naturnödvändighet, på samma sätt som de marginalskattesänkningar som Lars Hedfors har medverkat till, i första hand gynnar dem som tjänar mera. Det är precis samma problematik för er, Lars Hedfors, som för oss när vi skall göra dessa ställningstaganden. Men det gäller självfallet att väga samman effekterna. Jag har också försökt att ganska klart beskriva vad som krävs av oss för att vi skall behålla ett arbetande kapital i Sverige. Utan det är all vår kunskap och allt vårt arbete allvarligt handikappat, och det kan vi inte ta ansvar för inför framtiden. Sedan tyckte jag att det var litet underligt att kräva att en proposition, innan man har beslutat om den, skall ha gett mycket klara och tydliga utslag i konjunkturinstitutets rapport. Såvitt jag vet tar man bara med beslutade åtgärder i sitt underlag -- så har jag uppfattat konjunkturinstitutets föredragningar. Det är kanske att begära litet för mycket, Lars Hedfors, att vi skall kunna uttolka resultaten innan beslutet är fattat.
Herr talman! Om jag inte tar alldeles fel så finns förslagen om boendet, kommunerna och människors möjligheter att konsumera inräknade i konjunkturinstitutets rapport. Ivar Franzén säger, litet patetiskt, att centerpartisterna minsann har fått med en hel del av sina förslag i den här propositionen. Jag skulle vilja vara litet biblisk och säga att detta möjligen är smulor från den rike mannens bord. Det är moderat skattepolitik och ingenting annat som ni får ställa upp på. När det gäller den rättvisa skattepolitiken vill jag fråga: Tycker Ivar Franzén att det är rättvist att en löntagarfamilj med två barn förlorar 3 000 kr. per år, som ett resultat av avskaffandet av skattereduktionen på fackföreningsavgiften, fördubblad ersättning till arbetslöshetsförsäkringen och en senareläggning av höjningen av barnbidraget? Samtidigt tjänar en person som har en förmögenhet på 40 milj.kr. genom det här förslaget 0,6--1,2 milj.kr. per år -- det beror litet på inkomstförhållandena i övrigt. Tycker Ivar Franzén att detta är en rättvis fördelningspolitik, som han kan ställa upp på och som han försvarade före valet?
Herr talman! Det är självfallet inte särskilt svårt att hitta motstående exempel där både Lars Hedfors och jag kan säga att det icke tycks vara rättvist. Men kapitalbeskattningen är en fråga som kräver en hel del förklaring och information. Om det inte finns tillräckligt med arbetande kapital till rimlig kostnad kommer kanske den här tvåbarnsfamiljen att höra till de arbetslösa, vilket är betydligt värre än dessa andra åtgärder som vidtas. En ökad sysselsättning, en rimlig produktionsökning, en god hushållning med resurser -- den helheten är mycket viktig för att det skall kunna skapas tillgångar som kan fördelas på ett rättvist sätt. Jag tror att det leder litet fel, Lars Hedfors, att binda sig vid de enskilda exemplen och fråga om detta är rättvist eller inte rättvist. Det är fråga om vad den samlade politiken leder till, vilka möjligheter tvåbarnsfamiljen successivt får i en bättre situation, genom de uppoffringar som vi alla måste bära. Tyvärr blir det de vanliga människorna som drabbas hårdare i detta skede, men förhoppningsvis kommer de -- och inte bara centern -- senare att få de stora, smakliga smulorna, som kommer att vara till gagn. Jag tror att hela centern står bakom mig när jag säger att våra ambitioner när det gäller fördelningspolitiken på intet sätt har blivit mindre. Vi försöker se helheten och jobba för att den totala politiken skall bli sådan -- det ser vi som vår uppgift -- att den vanliga svenska familjen får det bättre efter hand. Men då måste vi verkligen arbeta oss fram till de resultat som krävs för detta.

Herr talman! Vi har tidigare här i dag diskuterat småföretagens omedelbara behov av exempelvis riskkapitalförsörjning. Vi i Ny Demokrati tror inte att det räcker med de tidigare traditionella lånemöjligheter som här har varit på tapeten: Utvecklingsfonden, Småföretagarfonden och riskkapitalbolagen. Inte heller EKH-lånen tror vi kommer att täcka de behov som finns. Vi tror på lösningar som skulle ytterligare motivera och stimulera främst alla de entreprenörer och företagare som vi vill se inom service och tjänstesektorn, inte minst inom den offentliga förvaltningen. Dessa företag har inte många anställda, men de kommer att bli väldigt många förhoppningsvis. Tidigare i debatten har vi till olika företrädare för regeringen fört fram dessa tankegångar. Men vi framhärdar. Vi vill återigen upprepa de möjligheter som regeringen tydligen ställer sig kallsinnig till att ytterligare utreda. Vi har då föreslagit att regeringen snabbutreder flera skattelättnader. Det gäller exempelvis kvittningsmöjligheten, dvs. att den som bedriver näringsverksamhet med tjänsteinkomst får kvitta ett eventuellt underskott i näringsverksamheten mot tjänsteinkomsten. För att stimulera till investeringar föreslår vi att företagen skall få rätt att avsätta hälften av vinsten till en reservfond, som sedan kan användas när en större investering behöver genomföras. Detta skulle minska företagens beroende av bankerna, inte minst i dagens situation då bankerna stenhårt drar in krediterna. Visavi just småföretagen är detta en intressant lösning. Självständighet och möjlighet till egenfinansiering är viktiga faktorer för entreprenörer och småföretagare. Ytterligare ett sätt att stimulera småföretagarinitiativet är att medge avdragsrätt för ekonomiska satsningar i eget företag, speciellt inom service och tjänstesektorn. Där har man stora problem med att få fram riskkapital från banker och finansinstitut. Genom att medge avdrag i den privata deklarationen för satsningar i det egna fåmansbolaget, skulle man på ett enkelt sätt lösa problemet med riskvilligt kapital till våra tusentals småföretag. Vi kan bara hoppas att vi med våra förslag kan få regeringen att ta tag i dessa uppslagsändar. De tre förslag som jag här har framfört ligger med i de yrkanden som Peter Kling tidigare har ställt beträffande vår motion N16, yrkandena 1, 2 och 6.

Herr talman! Kan skatteministern här möjligen antyda hur dessa tankegångar ligger förankrade i tiden? När kan man emotse konkreta förslag, som just tar fasta på den typ av småföretagsamhet som jag här har talat om?

Herr talman! I propositionen föreslås att skattereduktion för fackföreningsavgifter avskaffas av principiella och statsfinansiella skäl. Enligt propositionen är det av samma skäl motiverat att arbetsgivarnas kostnader för organisationsverksamheten tas bort, men detta avser regeringen att återkomma till under våren 1992. Tydligen har den borgerliga regeringen inga betänkligheter att försämra för vanligt folk. När det gäller arbetsgivarna så tassar man i ullstrumporna. Vi socialdemokrater anser att löntagarnas fackliga avgifter har ett direkt samband med tjänsten. Lagstiftningen på arbetsmarknaden har medfört ökade uppgifter för löntagarnas fackliga organisationer, vilket i sin tur har lett till höjning av medlemsavgifterna. Det är så, Filip Fridolfsson, att fördelar av den fackliga verksamheten omfattar alla arbetstagare. Och jag tycker att det är bra att vi har starka parter på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsgivarnas fackliga kostnader anser vi -- i motsats till vad som anförs i propositionen -- att det skulle strida mot gällande principer att vägra avdrag för företagens avgifter till organisationer som har till uppgift att bevaka deras intressen i egenskap av arbetsgivare. I samband med tidigare utredningsarbete har man dessutom konstaterat att ett avskaffande av avdragsrätten för arbetsgivarna skulle medföra avgränsningsproblem och andra svårigheter i den praktiska tillämpningen. Den av regeringen föreslagna ordningen innebär därför att man riskerar att snart vara tillbaka i ett system med en skattemässig favorisering av arbetsgivarnas fackliga kostnader. En sådan ordning kan givetvis inte accepteras. Regeringen har uppmärksammat dessa problem utan att precisera hur de skall kunna klaras. Regeringens förslag om en slopad avdragsrätt för arbetsgivare och löntagare, som enligt vår uppfattning är illa underbyggt och principiellt felaktigt, borde i alla fall ha presenterats vid ett och samma tillfälle, Filip Fridolfsson. När det gäller de statsfinansiella effekterna av förslaget bör dessa bedömas mot bakgrund av de fördelningspolitiska och statsfinansiella effekterna av de olika förslag som regeringen har lagt fram. Regeringen har föreslagit betydande skattesänkningar, vilket vi har hört här under en lång stund, för höginkomsttagare och hushåll med stora förmögenheter. Dessa skattesänkningar skall bl.a. finansieras med det slopade fackavdraget för vanliga medlemmar. För en heltidsarbetande fackligt ansluten industriarbetare innebär regeringens förslag en skattehöjning med ca 620 kr. per år. I ljuset av dessa och andra försämringar, inte minst av den sociala välfärden, framstår det slopade fackavdraget som en helt oacceptabel omfördelning till löntagarnas nackdel. Det var synd att inte moderaterna i valrörelsen talade om dessa skattehöjningar. Herr talman! Jag vill nämna några ord om förmånsbeskattningen. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på några problem i förmånsbeskattningen. Likformigheten och neutraliteten i skattesystemet har ökat, och vi har fått en effektivare beskattning. Men, som Anita Modin har framfört i en motion, vissa detaljer i de nya reglerna om beskattning av förmåner i tjänst har dock medfört diskutabla effekter. Tillämpningen av reglerna för förmånsbeskattningen har ibland medfört svårbegripliga konsekvenser. Reglerna har också påverkat sysselsättningen bl.a. i restaurangbranschen. Herr talman! Det står i propositionen och i utskottets betänkande att denna fråga skall tas upp vid en översyn. Vi avvaktar denna översyn. Till sist vill jag säga något om frequent flyerrabatterna. Jag vet att denna fråga har varit under behandling i finansdepartementet, men Bo Lundgren saknade tydligen modet att lägga fram förslaget. I stället snickrades det ihop en fyrpartimotion med Rolf Clarkson som första namn. Herr talman! Mycket har jag varit med om under mina tolv år i detta hus, men detta tar nog priset. Bakgrunden är att ett utländskt flygbolag erbjuder sina resenärer ett slags trohetsrabatt, som innebär att resenärerna belönas med ett antal poäng varje gång de väljer att flyga med samma bolag. Ett visst antal hopsamlade poäng medför sedan att resenären kan få flygresa, hotellrum, hyrbil eller annan förmån gratis eller till rabatterat pris i samband med semestern. Jag ser att herr talmannen ser fundersam ut, och det har jag också varit. Riksskatterverket har helt riktigt uppgivit att en förmån av detta slag är skattepliktig om den grundar sig på tjänsteresor som arbetsgivaren har betalat. Jag tycker att detta förslag är både stötande och utmanande. Det är en förmån tillmaktelitens olika grupper. Det här förslaget tar priset. Det är ett grundskott mot skattereformens bärande principer om likformig skatt på lön och andra ersättningar. Kontrollproblem för utländska flygbolag kan givetvis inte vara ett tillräckligt starkt skäl för skattefrihet. Samma argument skulle kunna användas för andra typer av inkomster och förmåner, t.ex.lön från utländska arbetsgivare. Förslaget kommer, Filip Fridolfsson, att leda till omfattande smittoeffekter. Vem kan efter detta motstå skattelättnader för andra löneförmåner, vilka kan motiveras på liknande sätt. Dessa skattelättnader är inte heller någon lösning på de företagsekonomiska problem som SAS för tillfället har. Jag tycker, herr talman, att detta är borgerlig politik i sin prydno. I samma betänkande tar ni ifrån vanliga arbetare skattereduktionen för fackföreningsavgiften, 620 kr., och ger direktörer och andra jetsetmänniskor skattefria förmåner. Jag säger som Fabian Månsson: Vet hut, vet sjufalt hut! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna

Herr talman! Föregående talare har argumenterat väl och utförligt kring dessa frågor. Jag skall därför fatta mig tämligen kort. Vi från vänsterpartiet ansluter oss till de reservationer som är avgivna av socialdemokraterna. Vi ställer oss även bakom det särskilda yttrande som finns i betänkandet. Jag vill dock göra några korta kommentarer. Avdragsrätten för fackföreningsavgifter har nyligen reducerats. Den gången lade vänsterpartiet fram förslag som innebar att reduktionen inte blev fullt så kraftig. Denna avdragsrätt infördes för att skapa symmetri mot att arbetsgivarsidan hade denna avdragsrätt. Nu skall man skapa symmetri genom att ta bort den för bägge parter. Symmetrin är viktig i detta sammanhang, och den var det när denna avdragsrätt infördes, eftersom vi vet att arbetsgivarsidan använde en stor del av medlemsavgifterna till att bedriva ett oerhört påkostat s.k. informationsarbete och opinionsskapande arbete för allmänpolitiska ståndpunkter. Det är bl.a. en av orsakerna till att vi i dag har de nuvarande majoritetsförhållandena i riksdagen. Men när man i nuvarande läge säger att denna rätt skall tas bort för bägge parter -- behovet är kanske inte lika stort för arbetsgivarna nu när de har fått det som de vill -- hade det varit rimligt att avskaffa den för bägge parter samtidigt. Men det gör man inte. I Svenska arbetsgivareföreningens tidning står det att det är oklart hur frågan om avdrag för avgift till arbetsgivarorganisation skall lösas. Det sägs vidare att besked kommer att lämnas tidigast sommaren 1992. Och hur lagförslaget då kommer att se ut vet ingen. I denna kammare vet vi alltså inte i dag om det kommer att skapas en faktisk symmetri eller inte. Det är höljt i dunkel tills vi har sett förslagen. Därför är det orimligt att fatta ett beslut som innebär att man tar bort denna avdragsrätt för den ena sidan. Samtidigt säger man: Hur vi gör med den andra sidan får vi se. Vissa delar av arbetsgivarnas avgifter kommer även i fortsättningen att vara avdragsgilla. Om det kommer att råda likformighet eller inte beror på hur dessa gränsdragningar kommer att göras. Anita Johansson har redan sagt att detta sker, med mycket osäkra och haltande argument, i ett fördelningspolitiskt sammanhang då man sänker skatter i storleksordningen 6 miljarder för förmögna och för företag. Och man kan inte se några påtagliga effekter på tillväxten i ekonomin. Samtidigt finansieras det med åtgärder som slår mot hushållen. Det är då det blir oacceptabelt. Jag vill även säga något om frequent flyerrabatterna. Och jag tycker att kammarens ledamöter bör observera att lagrådet i sitt protokoll anför många betänkligheter mot åtgärderna. Jag citerar ur lagrådets protokoll: ''Lagrådet kan inte underlåta att i detta sammanhang erinra om att ett av huvudsyftena med den just genomförda skattereformen varit att åstadkomma att beskattningen av arbetsinkomster blir neutral - -.'' Man kan nog säga att det är ett politiskt ställningstagande som ligger utanför lagrådets kompetensområde. Intressantare är kanske vad lagrådet skriver om brottsbalkens regler om mutbrott och bestickning. Lagrådet indikerar klart att man i detta sammanhang rör sig i utmarkerna av vad som kan vara acceptabelt. Lagrådet skriver: ''Det kan visa sig nödvändigt att vidta särskilda åtgärder, bl.a. inom den offentliga sektorn, för att säkerställa att systemet får en från olika synpunkter acceptabel tillämpning. Det är emellertid knappast en uppgift för skattelagstiftningen att i det nu aktuella hänseendet svara för gränsdragningen mellan vad som är acceptabelt och otillbörligt. Å andra sidan är det enligt lagrådets mening viktigt att skattefrihetsregeln inte ges en sådan utformning att den kan ge intryck av att lagstiftaren på detta område lämnat sitt godkännande till förfaranden som är angripbara enligt brottsbalkens och marknadsföringslagens regelsystem.'' Detta är anmärkningsvärt. Och jag tror, herr talman, att om statstjänstemän började utnyttja frequent flyer-rabatter, skulle det nog kunna handla om att de går över gränsen när det gäller bestickning och mutbrott. Men detta skall tydligen kunna tillämpas inom andra samhällssektorer. Då tror jag att man har gått för långt. Därför bör kammaren bifalla den socialdemokratiska reservationen i detta avseende. Slutligen vill jag ta upp måltidssubventionerna. När kammaren fattade beslut om detta sade vänsterpartiet att det är rimligt att någon typ av skattesubvention vidmakthålls för att man skall upprätthålla att de anställda kan äta lunch på arbetsplatserna. Vi kommer att återkomma till denna fråga i samband med allmänna motionstiden och vid andra överväganden.

Herr talman! I kväll i denna debatt, i detta nu, debuterar jag som talesman i ett skatteutskottsärende. Jag är ju inte ny i riksdagen, men jag är ny i skatteutskottet. Därför känns det litet högtidligt i kväll. Men jag upplever en annan sak också. Under många år har jag talat för motioner och reservationer. Jag har gjort det under årtionden. I dag talar jag för ett regeringsförslag, och jag trivs med att vara på den segrande sidan. Eftersom jag befinner mig i en politisk församling, skall jag göra deklarationen att jag hoppas att vi får ha en borgerlig regering i framtiden i det här landet och att ''sossarna'' skall sitta på oppositionsbänken. Det är bäst för landet om vi får ha det så. Så till mitt verkliga ärende i talarstolen. Jag skall säga några ord om det aktuella betänkandet, nämligen skatteutskottets betänkande nr 8. Frågan har rubricerats Inkomst av tjänst. Jag skall först säga några ord om avdragsrätten för avgifter till fackföreningar. Den här frågan är inte ny. Man kan få en känsla av att de som har varit uppe tidigare är nästan chockerade över att regeringen har lagt ett sådant förslag. Den här frågan har vi i riksdagen diskuterat år efter år. Frågan är inte ny. Vi moderater har deklarerat vår uppfattning och har menat på att skatteavdrag för sådana avgifter är principiellt fel. I propositionen framgår det att det är en grundläggande princip att kostnader för föreningsavgifter inte skall beaktas vid beskattningen, dvs. att avdrag inte skall medges. Det har vi sagt. Mera dramatiskt är det inte, men det är ett tungt vägande skäl för att understryka propositionens riktighet på den punkten. Sedan finns det irritation över att regeringen inte har lagt något förslag vad gäller företagens avgifter. Men det står klart och tydligt att förslag angående avgifter för företagen kommer under våren 1992. Så Anita Johansson och Lars Bäckström kan vara lugna. Ta det bara lugnt. På den punkten skall jämställdhet råda. Jag tror att jag skall sluta med argumenteringen på den här punkten. Det här räcker även för replikskiftet. Jag kommer att säga samma sak där. Sedan finns det en nyhet i debatten. I propositionen förs den finansiella delen fram. Det handlar om att spara in drygt en miljard kronor. I förra veckan var socialdemokraten Bo Forslund uppe i en debatt. Han var i elden. Jag lyssnade till debatten, och jag tyckte att det som sades var sensationellt. Jag läste sedan i snabbprotokollet vad han sade. Han sade att socialdemokraterna har ett ekonomiskt ansvar även i opposition. Utgifterna skall finansieras. Det är en hederskod för socialdemokraterna. Det låter väldigt fint när man säger så. Jag tycker att vi borde tänka på det när vi diskuterar den här frågan. Jag skall inte säga så mycket om det särskilda yttrandet om förmånsbeskattningen. Tre motionärer har väckt en motion om knöligheterna i förmånsbeskattningen av lunchsubventioner. Här har socialdemokraterna i utskottet varit inne på att lägga en reservation. Men de vek sig när de såg vilken bra skrivning det var i propositionen och i utskottets betänkande. De är här redan bönhörda. Likafullt avger de ett särskilt yttrande som är nästan identiskt innehållsmässigt med vad som sägs i utskottebetänkandet. Det här är helt onödigt och utgör en slags profilering som man inte behöver bry sig om. Det framgår redan av utskottets skrivning. Nu sprack mina noteringar på grund av Anita Johanssons utfall i frågan om frequent flyerrabatterna. Hon tappade besinningen. Den här frågan har varit litet besvärlig att handlägga. Vi har lagt ner stor omsorg på att lösa denna fråga. Det märkliga är att socialdemokraterna har varit inne på att acceptera detta i långa stycken. Sedan kom remissvaret från lagrådet. Det är vi i majoriteten som begärt remissen -- inte socialdemokraterna. Vi har nu läst och läst. Men slutsatsen av detta är, att lagrådet ger oss ett förslag till lagstiftning. Det skulle inte lagrådet göra om man där ansåg att detta förslag i grunden är fel. Det begriper väl varenda riksdagsman. Jag trodde det. Men tydligen gör inte Anita Johansson sade att hon hade varit med om en hel del under sina 12 år i riksdagen. Men det här tar priset. Då har inte Anita Johansson varit med om mycket. Själva grundmeningen med vår uppbackning av Rolf Clarksons och de övriga motionärernas motion är omtanken om SAS. SAS klarar inte konkurrensen utan denna möjlighet att liksom alla andra flygbolag få ge denna trohetsrabatt. Det har klart deklarerats att SAS existens står på spel. Flera hundratals, kanske tusentals, människor kan bli arbetslösa. Då säger Anita Johansson att en del förmögna människor kan vinna eller tjäna på att de kan få resa då och då. Herr talman! På den här punkten har vi moderater också rätt. Vi är måna om en stor mängd arbetstillfällen som riskerar att försvinna. Vi slår vakt om dem. Vi gör det inom lagens ram. Jag skall sluta nu. Jag har blivit för långrandig. Men jag vill understryka för riksdagens ledamöter, ni som sitter i kammaren och ni som kanske tittar på intern-TV, att vi har till 100 % uppfyllt lagrådets förslag till hur skrivningen skall se ut så att man är ''vit'' på den punkten. Jag skall inte citera. Det här kan ledamöterna själv läsa. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationen. Det här var mitt inlägg, och jag är klar för repliker i bänken.
Herr talman! Jag kanske borde ha hälsat Filip Ursäkta att jag glömde det, men vi har känt varandra så länge. Välkommen till skattedebatterna här i kammaren. Till skillnad mot Filip Fridolfsson hoppas jag verkligen att Saida, sierskan i Café Sundsvall, Umeå, Luleå eller vad det heter, får rätt i att den här regeringen kommer att avgå kring påsktiden Jag håller med om det Bo Forslund sade i debatten förra veckan, att vi har ansvar i vårt parti. Vi gör ingen överfinansierad budget, utan vi tar ansvar krona för krona. Däremot försöker vi att föra en fördelningspolitik som heter duga. Vi gör inte det ni har gjort denna svarta onsdag i Sveriges riksdag. Jag kallar den här onsdagen oerhört svart: löntagarfonder, utförsäljning av statliga företag, skattereduktionen, skattesänkningar för de rika osv. Men från vanliga löntagare skall man, Filip Fridolfsson ta 1 miljard kronor, och man tänker inte tala om hur man på motsvarande sätt tänker göra när det gäller arbetsgivaren. Så är det Filip Det var bra att Filip Fridolfsson ändå sade att trohetsrabatterna var en besvärlig fråga. Jag förstår inte på vad Filip Fridolfsson grundar föreställningen om att vi skulle anta det här förslaget. Det är en ren lögn som Filip Fridolfsson framför i kammaren. Jag blev upprörd bara jag hörde talas om detta. Jag kan för mitt liv inte ställa upp på att vi skall ge de här jetset-människorna ytterligare favörer i samhället. Vi var faktiskt överens om i utskottet att vi skulle skicka den här eländiga motionen till lagrådet. När jag sedan fick läsa lagrådets svar tänkte jag, att nu tar de väl sitt förnuft till fånga. Jag skall inte trötta kammaren med att citera ur lagrådets yttrande. Men jag kan hänvisa till det. Det är en mycket spännande läsning. Jag kan också konstatera att den borgerliga majoriteten inte tog ett dugg intryck av det lagrådet hade sagt.

Herr talman! Ledamoten Filip Fridolfsson sade att vi i oppositionen skulle ta det lugnt. Nu gör väl aldrig en opposition det. Filip Fridolfsson vet att man inte kan ta det alltför lugnt. Då får man aldrig glädjen av att sitta på andra sidan, och den glädjen vill även jag få uppleva någon gång. Jag kan nog inte ta det riktigt lugnt så länge vi har den här regeringen. Men jag är inte heller jätteförskräckt, för en konstruktiv oppostion kan hindra en hel del. Men att ta det lugnt var just vad vi ville att regeringen skulle göra och lösa båda frågorna samtidigt, inte förivra sig och förila sig genom att ta fackföreningsavgifterna först och sedan bida sin tid med arbetsgivarnas avgifter. Hade regeringen tagit det litet lugnare och löst båda frågorna samtidigt, hade kanske vi i oppositionen också kunnat ta det lite lugnare. Hade vi sedan fått förslaget mer fördelningspolitiskt riktigt är det möjligt att vi hade kunnat acceptera lösningen i ett annat sammanhang. Man säger i SAF-Tidningen att problemet för regeringen blir att fastställa vad som är konfliktändamål och avdragsgill service och vad som är organisationskostnader. Just att vi inte vet hur regeringen kommer att lösa detta gör att det finns risker för att man inte skapar symmetri. Vad gäller frequent flyers kan jag kanske t.o.m. tycka att det av konkurrensskäl är rimligt att SAS delar ut sådana här rabatter. Jag är litet osäker på den punkten. Men visst, vi måste kanske leva i den verkligheten ibland. Men varför skall detta vara skattefritt? Det är det som är haken. Om man delar ut rabatten till dem som åker tio eller fem gånger med samma flygbolag kan vara okej. De får sig en gratisresa till Florida eller Yokohama. Det kan väl vara trevligt för dem att få resa dit. Litet missunnsam är jag dock. Men varför skall det vara skattefritt att resa gratis jorden runt? Det kan jag inte förstå. Det tycker jag att Filip Fridolfsson skall förklara för mig. Kan han det blir jag lugn, men jag är osäker på att Filip Fridolfsson kan det.
Herr talman! När jag hörde en framstående socialdemokratisk taleskvinna sätta sin tilltro till det en sierska, Saida, någonstans uppe i Norrlandsskogarna, har sagt om att den här regeringen skall avgå vid påsk kommande år, tar man sig för pannan. Vi tar mer seriöst på den här uppgiften än att använda de argumenten i debatten. I varje fall gör jag det. Jag vill ha en saklig sådan. Jag tror nämligen att svenska folket kommer att önska ha den här regeringen kvar. Det är min absoluta uppfattning. Sedan gör Anita Johansson en affär av att jag sade att detta var en besvärlig fråga. Det är väl inget fel i att jag har sagt det. Det var en besvärlig fråga. Problemet innehöll en del ''knäckfrågor''. Men dem löste vi ju. Vi har väl haft många frågor som har varit besvärligare än den här. Det vet Anita Johansson. Det var som om jag skulle vara ute på svag is när jag sade att det här var en besvärlig fråga. Tvärtom visar det att vi är ett seriöst utskott, som verkligen tar jobbet på allvar. De olika principiella synpunkter vi har på den här frågan står klara för Sveriges riksdag, dem känner vi till. Jag vill i varje fall understryka att motivet för trohetsrabatterna, frequent flyers-rabatterna, är SAS möjlighet att fortsätta som flygbolag. Det är huvudmotivet för detta. Vi menar att det finns några som får en favör genom att de troget flyger med detta bolag. Detta får man ta, när man följer lagrådets råd till 100 %. Jag kan inte läsa upp hela utskottsbetänkandet, men jag kan ta tre rader. Vi som är i majoritet skriver så här: ''Utskottet, som även i övrigt godtar lagrådets synpunkter i dessa hänseenden,'' -- det har vi tidigare relaterat -- ''utgår från att de av SAS planerade rabatterna kommer att utformas inom ramen för de nu angivna principerna.'' Det är alltså principer angivna av lagrådet. Vad begär ni mera? Jag fattar inte detta. När vi har ''köpt'' lagrådets uppmaning till punkt och pricka och vi tar lagrådets preciserade lagrådstext till lagstiftning, då säger socialdemokraterna och vänsterpartisten Bäckström att detta är skandal. Hut, sjufalt hut! Var det så Anita Johansson sade?
Herr talman! Jag hoppas till skillnad från Filip Fridolfsson att den här regeringen snarast skall försvinna. Den här dagen, den svarta onsdagen i Sveriges riksdag, visar verkligen vilken löntagarfientlig regering vi har fått. Jag har kostat på mig att ringa runt till en del människor för att diskutera frågan om trohetsrabatterna. Jag har bl.a. ringt till luftfartsverket. Jag skall bara citera litet av det de säger: ''Internationell luftfart bygger på avtal mellan de olika länderna. I Sveriges avtal med andra länder ingår att resevillkoren skall godkännas av luftfartsverket. Frequent flyer-rabatter är en del av prissystemet. Luftfartsverket har inte godkänt sådana rabatter. Frågan har över huvud taget inte prövats av verket. Det kan också ifrågasättas om inte rabatter av detta slag strider mot mutlagstiftningen, marknadsföringslagen och konkurrenslagen.'' Det är för mig ganska viktiga ord, Filip Fridolfsson. Till slut, herr talman, är det bara att konstatera att den här regeringen skall sätta facket på svältkur. Allt har varit planerat och förberett. Egentligen kan man bara gratulera Svenska arbetsgivareföreningen och Dagens Nyheter. Jag tror det var Lars Bäckström som nämnde tidigare att det var lilla julafton för SAF. Man skulle kanske hitta ännu större ord för vad som kommer att hända den här dagen.
Herr talman! Väldigt kort en fråga till Filip Fridolfsson att statstjänstemän, t.ex. riksdagens tjänstemän, skall kunna utnyttja dessa rabatter? Det kan vara upplysande att få svar på den frågan. Det är riktigt att man från moderat sida genast såg till att försvaga facket. Dagens beslut kan bidra till det. Med den stigande arbetslöshet som nu är på gång söker sig å andra sidan människorna till fackföreningarna i alla fall. Jag tycker att man skall värna om fackföreningar och organisationer på bägge sidor av arbetslivet. Det är viktigt för balansen i samhället.
Herr talman! Den fråga som Anita Johansson ställde om frequent flyer-rabatter visste jag skulle komma, så jag har svar på den frågan också. Om luftfartsverket skulle ha framgång med sin synpunkt att detta är fel, då drabbas inte bara SAS utan alla andra, och då är konkurrensneutraliteten återställd. Då är det inga problem. Det har ingenting med lagstiftning att göra. Lars Bäckström frågade om frequent flyer-rabatter för riksdagsmän. Om vi, vilket vi naturligtvis skall göra, följer lagrådets riktlinjer skall uppgifter om dessa gå via rikdagens förvaltningskontor. Kontoret skall alltså veta om dem. Lagrådets påpekande är ju att alla sådana fria resor skall gå via arbetsgivaren. Riksdagens förvaltningskontor uppfyller alltså lagrådets krav, för förvaltningskontoret vet vilka riksdagsmän som är ute och flyger eftersom vi flyger så mycket. Vetskapen om detta är hundraprocentig. Därmed, herr talman, tror jag att jag har klarat av alla meddebattörer.

Herr talman! Det är i princip ett enigt utskott som tar två viktiga delsteg som innebär en mer miljöanpassad beskattning. När riksdagen beslutar att befria etanolen från skatt då den används för ren etanoldrift av motorfordon, är det ett steg i rätt riktning för en bättre miljö och för principen att biobränslen skall vara skattefria. Det hade självklart varit bra om riksdagen redan nu kunnat skattebefria all biobaserad drivmedelsetanol och därmed främja en mer massiv satsning på förnybara bränslen, men det stora budgetunderskottet lägger hinder i vägen för detta. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid måste ta första steget innan man tar det andra. Det är bättre med ett steg i rätt riktning, som kan utgöra grunden för kommande steg, än att ställa så omfattande krav att ingenting händer. Stillastående blir då ofta lika med tillbakagång. Utskottet gör en tydlig markering av viljan att gå vidare i sin kommentar till centermotionen av Lennart Daléus och Elving Andersson. Utskottet konstaterar att direktiven till biobränslekommissionen ger uttryck för en uppfattning om biobränslenas betydelse som väl överensstämmer med den uppfattning som förs fram i centermotionen. Därför förutsätter utskottet att regeringen kommer att beakta de synpunkter som framförs i motionen utan något särskilt uttalande av riksdagen. Vindkraften är förnybar och miljövänlig energi. Förnybar energi är framtidens energi. God miljö är av stort värde. Det finns en bred enighet i riksdagen om att ökad användning av förnybar energi är ett måste om vi skall kunna begränsa utsläppen av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. När frågan om beskattningen av små och medelstora vindkraftverk behandlades i riksdagen våren 1991 var de ledamöter som konkret handlade frågan överens om att vindkraftverk upp till 500 kW skall vara befriade från elskatt. Motiven är vindkraftens miljöfördelar och vikten av att öka användningen av förnybar energi. Eftersom elskatten är en konsumtionsskatt, krävs någon form av återbetalning eller miljöbonus för att denna totala skattefrihet skall kunna åstadkommas. Den enorma arbetsbelastningen under vårriksdagen gjorde att det inte fanns tid för att göra nödvändiga lagändringar. Därför blev det en beställning till regeringen med ett uttalande där man inte helt klart redogjorde för att skattefriheten även borde omfatta yrkesmässigt distribuerad elström från vindkraftverk. Regeringens förslag behöver därför så småningom kompletteras. I motionen Sk17 redovisar Harry Staaf och jag den komplettering som krävs för att nå denna fullständiga skattefrihet. Nu pågår på regeringens uppdrag en översyn av lagregler m.m. för den småskaliga vindkraftsproduktionen. Det är därför ändamålsenligt, vilket utskottet också framhåller, att frågan om återbetalning eller miljöbonus behandlas i detta sammanhang så att riksdagen under våren får möjlighet att ta ställning till ett mer fullständigt och väl berett förslag. Denna fråga har tagits upp i flera motioner. I en meningsyttring från en suppleant redovisas förslag till den lagändring som krävs för att åstadkomma återbetalning av elskatten som miljöbonus för vindkraftsproducerad elström. Lagförslaget är, såvitt jag förstår, korrekt och kunde ur den synpunkten utgöra underlag för riksdagens beslut. Samtidigt finns det dock också andra aktuella lag och regeländringar avseende t.ex. transitering som berör den småskaliga vindkraftsproduktionen. Det är en uppenbar fördel att samordna alla aktuella lag och regeländringar som berör den småskaliga vindkraftsproduktionen. Det är skälet till att jag i dag yrkar avslag på meningsyttringen från suppleant. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i SkU6 och avslag på meningsyttringen från suppleant.

Herr talman! I Rolf L Nilsons frånvaro tar jag till orda i denna fråga. Rolf L Nilson från vänsterpartiet har väckt en motion som jag har ställt mig bakom i form av en meningsyttring. Ivar Franzén, som alldeles säkert vill röra sig i samma riktning som vänsterpartiet, och det är helt korrekt, sade att det är bättre att ta ett steg än inget alls. Det är naturligtvis helt riktigt. Nu kan det diskuteras om det ens är fråga om att det är ett helt steg som tas. Visserligen rör det sig, som en berömd tänkare har sagt, men det är tveksamt om det rör sig om ett helt steg. I den meningsyttring som vi från vänsterpartiet har, har vi sagt att dagens vindkraftverk är så pass lönsamma att det räcker med en skattelättnad, en miljöbonus på ungefär 20 öre kWh. Ett andra steg bör vara att regeringen återkommer med ett förslag om miljöbonus som komplettering till elskattebefrielsen, så att den totala miljöbonusen blir 20 öre/kWh. Det är dessa två steg som vi vill ta. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den meningsyttring av suppleant som finns fogad till skatteutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Till grund för regeringens proposition om skattetillägg m.m. har legat den tidigare socialdemokratiska regeringens promemoria benämnd Några frågor om skattetillägg m.m. Om den nuvarande regeringen utan egna tillägg eller förändringar hade följt promemorian, hade det för vårt vidkommande kanske inte funnits anledning foga några reservationer till detta betänkande. Vi är dock beredda att acceptera vissa av förändringarna, såsom t.ex. att fyllnadsinbetalning av preliminär skatt får ske en månad senare än vad som är fallet i dag utan att kvarskatteavgift tas ut. Den här förändringen innebär för statskassan visserligen en ränteförlust på drygt 50 milj.kr., som man väl från regeringen, i likhet med så mycket annat, kommer att tillskriva det konto som ni kallar ''den tidigare socialdemokratiska regeringens ansvarslösa ekonomiska politik''. Främsta skälet till att vi kan godta denna förändring är riksskatteverkets bärande synpunkt på att det för riksskatteverket är en omöjlighet att sända ut informationsmaterial till de skattskyldiga före den 18 januari. Man föredrar i stället att datumet för fyllnadsinbetalning fastställs till den 18 februari. Herr talman! Vi socialdemokrater har vid skilda tillfällen varit kritiska, inte bara mot innehållet i propositionerna som lagts fram under hösten. Effekterna på statsbudgeten har varit synnerligen ytligt belysta. Här föreslås bl.a. en ytterligare förlängning och framför allt en utvidgning av reglerna om ett lägre preliminärskatteuttag. Effekterna anges som obetydliga i propositionen, och det skulle vara intressant att veta var gränsen för obetydliga effekter går. Det här kommer också att medföra att man årligen får göra bedömningar och antaganden med hänsyn tagen till den ekonomiska utvecklingen. Regeringen föreslår också en ny befrielsegrund när det gäller skattetillägg och andra sanktionsavgifter. Enligt vårt förmenande finns det redan i dag vida möjligheter att medge befrielse. Regeringens förslag bidrar till en ännu större osäkerhet om reglernas tillämpning, och framför allt kan de på sikt medföra att enskilda skattskyldiga bedöms olika, vilket skulle vara mycket olyckligt. Vi har också i stort sett samma invändningar mot regeringens förslag om eftertaxering. Det här kommer att medföra att den preventiva betydelsen av risken att råka ut för eftertaxering minskar. Reglerna förenklas inte heller, och principen att skatt skall fastställas så likformigt och riktigt som möjligt kommer att åsidosättas. I propositionen aviseras det också om tillsättande av utredning som skall leda till att den enskildes rättssäkerhet förbättras. På det området har mycket gjorts av den tidigare socialdemokratiska regeringen, och vill ni tillsätta en ny utredning, motsätter vi oss inte detta, men då vill vi i gengäld att man verkligen beaktar behovet av ytterligare förenklingar och också vikten av att skattemyndigheterna kan bedriva en effektiv kontrollverksamhet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de tre reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 7 har vänsterpartiet fogat en meningsyttring. I andra frågor har vi ställt oss bakom den s.k. generalklausulen mot skatteflykt. Vi anser att den fyller en viktig funktion i lagstiftningen, och att detta lagutrymme kan bidra till att begränsa skatteflykt och skatteundandragande. Denna ståndpunkt har den borgerliga sidan absolut inte delat. Man har sagt att det inte går att ha lagar med så vid tillämpning. I det här betänkandet hänvisar dock de borgerliga till en del lagparagrafer med vida tillämpningsområden. Man skall nog vara försiktig med oprecisa lagparagrafer, men ibland kan sådana behövas. Generalklausulen behövs som en preventiv åtgärd mot avancerat skatteundandragande och avancerad skatteflykt. Men har man den åsikten bör man också inse att det finns fall då den skattskyldige drabbas på ett obilligt sätt. Det fanns ett fall där en metallarbetare eftertaxerades tio år efter det att händelsen hade ägt rum. Han hade uppgivit sina traktamenten och gjort sina avdrag. Sedan blev han som den ende i arbetslaget eftertaxerad och riskerade att förlora sin villafastighet. Sådana fall är uppenbart stötande och där kan det behövas ett slags ''nödbromsparagrafer''. Därför har vi i vår meningsyttring uttalat att ''rättssäkerheten för den skattskyldige kan å andra sidan i vissa fall behöva stärkas, t.ex. i vad avser möjligheten till eftergift av skattetillägg samt förusättningarna för eftertaxering''. Vi hade varit beredda att tillstyrka propositionens förslag i den del som handlar om eftertaxering, efterbeskattning och efterprövning, att sådant inte får ske om ett beslut skulle framstå som uppenbart oskäligt. Men man måste dra gränserna någonstans. I betänkandet och i propositionen nämns ett fall där detta borde kunna tillämpas: I propositionen anges t.ex. att det skulle vara uppenbart oskäligt ''att en intäkt som tidigare allmänt ansetts ej vara skattepliktig efter avgörande av regeringsrätten bedömts vara skattepliktig''. En sådan tolkning av begreppet ''uppenbart oskälig'', att en dom fallit i regeringsrätten, kan vi inte biträda, för det är inte ''uppenbart oskäligt'' att regeringsrätten har fällt ett utslag, utan då börjar det likna skäligt. Av dessa skäl och med hänvisning till vad som har anförts i reservation 2 biträder vänsterpartiet reservationerna från socialdemokraterna i detta avseende. Vi ansluter oss även till de ståndpunkter som redovisas och den hemställan som föreslås i reservation 3. För övrigt har Bruno Poromaa tidigare argumenterat på ett sätt som jag i det stora hela kan ansluta mig till. Om man på någon punkt hade formulerat sig litet mer stringent, hade vi kunnat stödja delen vad gäller eftertaxering, men det kan vi inte nu såsom betänkandet är utformat.

Herr talman! I det betänkande vi nu debatterar behandlas regeringens proposition 1991/92:43. Regeringen föreslår i denna proposition dels några anpassningar av gällande lagstiftning till skattereformen, dels några uppmjukningar av bestämmelserna. Anpassningarna har sin utgångspunkt i bl.a. de förändringar av inkomstslagen som genomfördes i skattereformen. Uppmjukningarna har sin utgångspunkt i den skillnad i synen på skattebetalarnas ställning inför staten, som ofta har kommit fram vid debatter mellan de socialistiska och de icke-socialistiska partierna i riksdagen. Denna skillnad kommer nu till uttryck i att förslagen läggs fram när socialdemokraterna har försatts i opposition. Utskottet är på en del punkter enigt. Beroende på den pressade tidssituationen avstår jag från att gå in på alla förslagen. Vi menar att förslagen är ganska naturliga. Ett förslag går t.ex. ut på att skattetillägg skall utgå med 20 % i stället för 40 % när det handlar om periodiseringsfel, dvs. att den skattskyldige inte har haft för avsikt att undandra sig beskattning utan bara har haft en annan uppfattning om till vilket år inkomsterna borde hänföras. Det som socialdemokraterna inte har kunnat acceptera är att fyrpartiregeringen föreslår att skattetillägg inte skall få påföras och att eftertaxering inte skall få utföras om det framstår som uppenbart oskäligt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tycker alltså att man både skall kunna eftertaxera och ta ut skattetillägg, även om det framstår som uppenbart oskäligt. Det är i sanning ett mycket underligt men för all del också ett upplysande ställningstagande. Så vida lagparagrafer kan man inte ha, sade Lars Bäckström. Men om man hade kunnat förutse de situationer i vilka ett sådant här behov skulle uppstå hade man självfallet kunnat lagstifta direkt och räkna upp dem. Problemet är ju att detta inte går. Lars Bäckström invände också emot att det faktum att regeringsrätten beslutar att en transaktion som alltid tidigare varit skattefri helt plötsligt skall vara skattepliktig skulle föranleda att man tillämpar den nya lagstiftningen. Jag förstår inte vad som är så ohemult i detta.

Jag tycker att detta var en ganska svag förklaring från Lars Bäckströms sida. Jag menar att detta är ett i allra högsta grad angeläget fall, där det är alldeles uppenbart att det behövs en ventil. Socialdemokraterna och även vänsterpartiet har också invändningar då det gäller uttaget av socialavgifter. Som framgått av Bruno Poromaas anförande vill man återgå till det uttag av preliminärskatt för dem som har B-skatt som gällde tidigare, dvs. 120 %. Detta motsvarar en årlig nominell inkomstökning på 10 %. Jag kan förstå att socialdemokraterna envisades med att ta ut en sådan kraftigt förhöjd preliminärskatt när man satt i regeringsställning. Man lät ju både inflation och löner rusa i väg helt okontrollerat. Vi har en litet annorlunda syn på detta, och denna låter vi komma till uttryck genom att vi sänker uttaget till 110 %. Jag skulle faktiskt, herr talman, vilja fråga Bruno Poromaa vad han skulle säga om förvaltningskontoret helt plötsligt började ta ut 10 % högre preliminärskatt på riksdagsledamöternas löner varje år. Jag ställer frågan i hopp om att göra det enklare för Poromaa att sätta sig in i skattebetalarnas situation. Några ord om årsskiftesbetalningar. Förslaget i propositionen, som i den här delen enhälligt har tillstyrkts av skatteutskottet, innebär att man fr.o.m. den 1 januari 1992 inför en strikt tillämpning av kontantprincipen när det gäller inkomst av tjänst. De nya reglerna går ut på att en inkomst eller utgift anses belöpa på det inkomstår under vilket den blivit tillgänglig för lyftning resp. I fråga om årsskiftet 1991-1992 föreslås ingen särskild övergångsbestämmelse. Detta ger upphov till problem för vissa företag och anställda. Problemet gäller huvudsakligen större företag, som till ett stort antal anställda avser att betala ut förskottslöner i slutet av december i år eller efterskottslöner i början av januari nästa år. De här företagen har räknat med att i sina rutiner tillämpa de äldre bestämmelserna om årsskiftesbetalningar även vid det instundande årsskiftet, och de har nu svårigheter att ställa om sina rutiner. Det förslag till ändringar på denna punkt, som jag hoppas vid det här laget har delats på ledamöternas bänkar, går ut på att den skattskyldige på begäran skall få tillämpa äldre bestämmelser avseende årsskiftesinbetalningar i anslutning till nästa årsskifte. En sådan begäran får anses ha blivit gjord i och med att han eller hon i deklarationen nästa år anger årets inkomster exkl. den berörda förskottslönen i december eller inkl. det efterskott som uppburits i januari 1992. Någon förändring i Herr talman! Jag yrkar således bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 7 med det ändringsförslag rörande årsskiftesbetalningar som nu förhoppningsvis har delats på ledamöternas bänkar. Jag yrkar också avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen.

Herr talman! Jag sade att jag för vänsterpartiets del kunde överväga att stödja förslaget om att man när en eftertaxering är uppenbart oskälig skall kunna låta bli att göra denna.

I det fallet, med en sådan vid tolkning av begreppet ''uppenbart oskälig'' kan jag ej tillstyrka förslaget. Däremot gav jag ett annat exempel där jag menar att paragrafen borde ha kunnat vara tillämplig.

Herr talman! Om man förordar en uppräkning av preliminärskatteuttaget med 120 % tror man inte på tillväxt -- då tror man på inflation. Den signalen vill vi inte ge. Skattereformen har till syfte att medge en vettig lönebildning i vårt land och att stimulera till att hålla inflationen i schack. Vi räknar med att detta skall ske. Jag fick inget svar på frågan om riksdagsledamöternas löner. Detta är inte i och för sig så konstigt. Vi kunde under många år inte övertyga er socialdemokrater om att det var oskäligt att sätta sista datumet för fyllnadsinbetalningen till den 18 januari, trots att den skattskyldige då inte ens hade fått sina inkomstuppgifter och trots att landets rörelseidkare då inte hade någon som helst möjlighet att känna till sitt årsresultat. Kunde vi inte det, kan vi naturligtvis inte övertyga er om detta heller. Här talades det om en ränteförlust på 50 milj.kr. Ja, det går för er före en anständig behandling av skattebetalarna. Det gör det inte för oss. Först när riksskatteverket talat om att det här var omöjligt gav ni er. Till Lars Bäckström vill jag säga följande. Det exempel som Lars Bäckström anförde gällde att det plötsligt kom upp ett fall där man tidigare enligt kutym eller etablerad praxis inte ansett att skattskyldighet förelåg. Då förutsätter jag att man inte heller kommer att tillämpa den här lagstiftningen. Det står ingenstans att man skall göra det efter en dom. Det är fråga om en möjlighet när resultat annars framstår som uppenbart oskäligt, när man genom alla år har haft en viss tolkning av lagen och helt plötsligt ändrar den utan att den skattskyldige på minsta sätt har kunnat förutse det och när andra människor inte kommer att omfattas av den skattehöjning som blir resultatet. Då blir det fråga om ett godtycke. För sådana fall tycker jag definitivt att man bör kunna ha en sådan här ventil.

Herr talman! I det här aktuella betänkandet tillstyrker utskottsmajoriteten en proposition om slopande av den s.k. genomsynen i reglerna för reavinstbeskattning av bostadsrätter. Avskaffandet av genomsynen avser såväl huvudregeln som takregeln för vinstberäkning. Regeln om genomsyn infördes i samband med skattereformen i avsikt att skapa en likformig och neutral reavinstbeskattning för bostadsrätter och egnahem. Genomsyn innebär att bostadsrättsinnehavaren vid vinstberäkningen efter en försäljning skall ta upp, inte bara sin egen insats och erhållet vederlag i vinstberäkningen utan även bostadsrättens andel av föreningens nettoskuld eller nettoförmögenhet. Detta är en nödvändig förutsättning för att beskattningen av bostadsrätter skall bli likformig med den som gäller för egnahem. Regeln om genomsyn har dock utsatts för kritik för att den är alltför teoretisk, administrativt krånglig och svår att förstå för den enskilde bostadsrättshavaren. Med anledning av kritiken har den förra regeringen genomfört en utredning om beskattningsfrågorna i boendet, där bl.a. genomsynsfrågan analyserats. Utredningen konstaterar att reglerna om genomsyn vid beräkning av reavinst för bostadsrätter är principiellt riktiga och en förutsättning för att klara en likformig beskattning av bostadsrätter och egnahem. Vid beräkning av reavinst enligt huvudregeln, som gäller beräkningen av den faktiska vinsten, är genomsynsreglerna emellertid komplicerade och i praktiken svåra att tillämpa. Utredningen föreslog därför ett slopande av genomsyn vid tillämpningen av huvudregeln. De problem som en slopad genomsyn kan leda till från kapitalbeskattningssynpunkt bör den sittande bostadsrättsvärdekommittén kunna lösa inom ramen för sitt uppdrag. I denna del följer regeringen i propositionen utredningens förslag, och vi tillstyrker också att genomsynen slopas vid tillämpning av huvudregeln. När det gäller takregeln, som innebär att vinsten beräknas som 30 alternativt 60 % av vederlaget, anser vi i likhet med utredningen att det finns starka skäl för att behålla genomsynen. Genomsynen är ett väsentligt inslag för att klara den uttalade målsättningen om en enhetlig och likformig beskattning. De tidigare nämnda beräkningssvårigheterna föreligger inte heller vid tillämpningen av takregeln, då det endast gäller att fastställa andelen av föreningens nettoskuld eller nettoförmögenhet vid försäljningstillfället. Ett slopande av genomsynen i det här sammanhanget leder till stora orättvisor i bostadsbeskattningen med en betydligt förmånligare beskattning för bostadsrätter än för egnahem. Ett slopande av genomsynen vid huvudregeln beräknas medföra ett inkomstbortfall på 20 milj.kr. under 1991 och bedöms därefter vara kostnadsmässigt neutralt. Ett slopande av genomsynen vid takregeln ger däremot ett årligt inkomstbortfall på 250 milj.kr. Regeringen har i propositionen inte med ett ord berört hur detta inkomstbortfall skall finansieras. Det blir bara ytterligare ett i raden av ofinansierade skatteförslag som regeringen lagt fram under hösten och som har skapat stor oro för räntehöjningar och hot om sociala nedskärningar. Man säger inte heller någonting om vilka effekter en sådan snedvridning av likformigheten i skattesystemet kan förväntas ge eller hur man skall korrigera dem. Det enda regeringen uppnår med denna ofinansierade skattesänkning är ett växande budgetunderskott, orättvisor och olikformighet i bostadsbeskattningen och en uppluckring av bärande principer i skattesystemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på utskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Jag förstår att Harry Staaf inte har läst utredningen om skatteregler för ny bostadsfinansiering m.m., Ds 1991:38. Jag kan rekommendera den departementspromemorian för läsning. Vi har också tagit del av kritiken när det gäller genomsynsreglerna. Vi har låtit utreda dem, och vi har undanröjt svårigheterna. Utredningen anser att man bör behålla genomsynen vid tillämpning av takreglerna. Jag citerar följande rader ur utredningen för att klarlägga förhållandet ytterligare: ''Anledningen till detta är att genomsynen är principiellt riktig och att de ovan redovisade praktiska komplikationerna inte föreligger när det endast handlar om att bestämma nettoförmögenheten eller nettoskulden vid försäljningstillfället. - En annan omständighet som talar för att behålla genomsynen vid tillämpning av takreglerna är att dessa eljest skulle bli avsevärt mer förmånliga än motsvarande regler för egnahem. Ett bibehållande av genomsynen vid takregeln är också motiverat av att beskattningen skall bli densamma i det fallet att en bostadsrätt avyttras för 100 000 kr. och skuldandelen är 1 milj.kr. och i det fallet att bostadsrätten avyttras för 1,1 milj.kr. och att skulden finns hos säljaren.'' Det gäller således att slå vakt om likformigheten i beskattningen. För någon vecka sedan tog utskottsmajoriteten ett initiativ. Med åberopande av likformigheten av beskattningen beredde man ägarna av andelslägenheter bättre avdragsmöjligheter. Varför finns inte detta rättvisepatos nu när det gäller betydligt större grupper och där likformigheten i beskattningen hotas? Varför denna oförmåga och bristande pedagogiska ambition när det gäller att försvara likformigheten och skattereformen i detta fall?

Herr talman! Som framgår av betänkandet är vi tämligen eniga på samtliga punkter. Vi är dock inte eniga om progressionsklausulen. I detta avseende förefaller det som om socialdemokraterna och vänstern håller fast vid ett fiskalt tänkande, som jag faktiskt trodde att vi har lämnat bakom oss. I sin reservation medger t.o.m. socialdemokraterna att det inte har någon praktisk betydelse om man genomför det som reservationen avser att genomföra. Därför är det angeläget att jag för fram några av de argument som ligger till grund för vårt ställningstagande. Det viktigaste är att det rör sig om ett mycket litet antal personer. Det handlar i allmänhet om utländska medborgare som har bosatt sig i Sverige efter pensionen och som då har inkomst av tjänst vid sidan av ordinarie lön. Om man tillämpar det förslag som socialdemokraterna har redovisat i sin reservation, innebär det dels en ökad byråkrati, dels att kostnaderna för att driva in skatten sannolikt vida överstiger den skatteintäkt som kommer staten till godo. Såvitt jag har förstått har denna klausul i de fall den har tillämpats icke sällan lett till felaktigt fastställande av skattesatser för den enskilde. Av utskottets betänkande framgår även ett annat argument. Skattesatserna i Sverige har blivit lägre, vilket gör att klausulen får ännu mindre betydelse. Eftersom Karl Hagström var generös och hade ett kort inlägg, begränsar jag mig till dessa argument och yrkar bifall till utskottets majoritetsförslag.

Herr talman! När det gäller rättviseaspekten tycker jag att det är mera rättvist att skattemyndigheterna kan ägna sin tid åt att ta in skatt där det ger något för staten. I det här fallet rör det sig om helt försumbara summor. Jag tycker därför att det är riktigt att göra såsom majoriteten har sagt i betänkandet.

Herr talman! Naturvårdsverket beslutar i olika fall om dispensavgifter i samband med att man beviljar undantag från det regelverk som finns rörande avgasbestämmelser. Nu har regeringen i en proposition föreslagit att man, om man vill överklaga detta beslut, i fortsättningen skall göra det hos kammarrätten i stället för hos regeringen. Det är då ett led i en process när det gäller ändrad distansordning, en process som i och för sig har omfattat också andra myndigheter. Ingen har haft något att invända mot detta förslag från regeringen. I samband med att denna proposition lades fram i riksdagen väcktes ett antal motioner, som även föregående talare berörde och som tar upp andra aspekter på avgasbestämmelserna. Syftet med dessa motioner är att underlätta importen av bilar som inte uppfyller gällande avgasbestämmelser. Jordbruksutskottet konstaterar i sitt betänkande att regelverket kring dessa avgasbestämmelser är ganska krångligt. Det är naturligtvis inte tillkommet bara för att krångla till tillvaron för människor i detta land utan för att försöka hävda behovet av en god avgasrening på bilar och samtidigt möjligheten att kunna bevilja undantag i väldigt speciella enskilda fall, t.ex. när man för med sig den egna familjebilen från ett annat land. Detta har lett till att regelverket har blivit ganska svåröverskådligt. Av denna anledning pågår en översyn. Som vi nyss hörde har man t.o.m. kommit så långt med denna översyn att den redan är avslutad. Vi från vänsterpartiet har inte tyckt att det i detta sammanhang finns anledning att tillstyrka dessa motioner eller att jordbruksutskottet skulle föregå översynen av regelverket och så att säga framhålla att översynen skall ske i den riktning som motionärerna föreskriver. Vi tycker att det är bra att översynen har skett ganska förutsättningslöst. Min uppfattning är att den majoritetsskrivning som finns på denna punkt är ganska slarvig och egentligen inte uppfyller de krav som man har anledning att ställa på ett av riksdagens utskott. ''Utskottet har dock konstaterat att detaljbestämmelserna om dispensförfarandet är svårtillgängliga och att de i många fall uppfattats som ett uttryck för krångel och byråkrati i ärenden som berör enskildas fritidsintressen eller personliga förhållanden i övrigt.'' Jag tycker att detta är ett ganska märkligt sätt av ett riksdagens utskott att uttrycka sig på. Här handlar det ju ingalunda om människors personliga förhållanden i övrigt, utan det handlar om avgasbestämmelser för personbilar. Det är inte heller uttryck för krångelbyråkrati i syfte att krångla till tillvaron för människor i största allmänhet, utan det är en olycklig konsekvens av att man har försökt förena många olika intressen. Jag tycker att detta sätt att uttrycka sig på från utskottets sida är ett uttryck för en slarvig och litet nonchalant inställning som jag anser är opassande. Det vore mer lämpligt att man avvaktade den utredning som pågår. Om sedan de som har väckt dessa motioner tycker att det finns anledning att återkomma i frågan kan de göra det i något annat sammanhang. Vi i vänsterpartiet anser därför att det skulle ha varit bättre om utskottet hade avstyrkt motionerna, vilket man ju gör med en mer stram skrivning som finns uttryckt i reservationen i detta betänkande, en reservation som vi i vänsterpartiet ansluter oss till.

Herr talman!När det gäller överklagandet skiljer sig de olika partierna inte åt i utskottet, utan vi är alla överens. I två motioner anförs att dispensavgiften på bilar som har likvärdiga eller bättre avgasrening jämfört med de svenska nationella reglerna inte skall tas ut. års modeller skall underlättas. Enligt de nuvarande reglerna är det nästan omöjligt att importera sådana fordon. Motionären vill att man skall uppfylla de tidigare A 10-reglerna. Motionären anför också att dispensavgiften på 7 000 kr. inte bör utgå. Vidare anför motionären att dispensavgiften för amatörbyggen skall avskaffas. Det handlar om endast 60 fordon om året. Vi är överens om att reglerna är svårtillgängliga. Vi är också överens om att det finns anledning att se över bestämmelserna. Det finns inga skilda meningar i detta sammanhang. Vad vi däremot inte är överens om, vilket Annika Åhnberg berörde, är den skrivelse som innehåller krångel och byråkrati. Annika Åhnberg uttryckte det som att skrivelsen var slarvig. Men många människor uppfattar detta som krångel och onödig byråkrati. Det måste man respektera. När detta ses över bör sådana regler som uppfattas som byråkratiska och krångliga tas bort. Vi är inte heller överens om att regeringen skall beakta motionerna i samband med översynen. Jag förstår egentligen inte varför ni inte kan ställa er bakom detta. De delar som motionären tar upp innefattas ju i det begrepp som vi var överens om. Lena Klevenås sade att det handlade om ett begränsat antal bilar. Hon var rädd för att hobbybilarna skulle medverka till miljöförstöringen. Det spelar väl kanske inte någon roll om vi har dem här i Sverige eller i Amerika. Vi talar ju om ett globalt problem. Men Lena Klevenås kanske får förklara vilken roll det spelar om bilarna körs i Amerika eller i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande.